Herr talman! Jag har, mot min vana, reserverat mig beträffande utskottets skrivning, trots att det av någon anledning är en ganska stor majoritet för den. Jag har följaktligen inga överdrivna förhoppningar om att få kammaren att bifalla min reservation. Däremot är jag ganska säker på att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får en översyn av de bestämmelser som berörs i motionerna och i min reservation. Det ena motionsparet, som motsvarar första punkten i min reservation, avser en översyn och utredning av frågan om att begränsa de möjligheter som skattelagstiftningen nu medger till avdrag för gäldränta vid taxering. Det andra motionsparet, motsvarande punkt 2 i min reservation, syftar till en utredning för att åstadkomma sådan ändring av beskattningsreglerna att innehav av bostadsrätt jämställs med innehav av småhus. Jag är medveten om att båda dessa frågor är ganska svårlösta och att i varje fall inte jag kan visa på någon eller några vägar som med bestämdhet leder fram till ett önskvärt resultat. Om jag hade kunnat göra det så hade jag inte yrkat på en utredning, utan givetvis föreslagit konkreta åtgärder till ändringar. Beträffande förslaget om avdrag för gäldränta i allmänhet vill jag gärna ha sagt att man i de två motionerna och i reservationen inte föreslår att avdragsrätten för egnahemsägare skall slopas. I tidningspressen har man försökt göra gällande att så skulle vara fallet, vad det nu kan finnas för motiv bakom sådana påståenden. Vad som här har föreslagits är en utredning om och begränsning av avdragsrätten över huvud taget. I motionen talas om lyxvillor och lyxkryssare som exempel på låneobjekt där en begränsning kan tänkas. Något förslag som direkt går ut på att man skall ta bort avdragsrätten för egnahemsoch småhusägare finns således inte vare sig i motionerna eller i reservationen. I den ena motionen står att en begränsning av vissa gäldränteavdrag kunde tänkas, men det står också att förslagen skulle medföra konsekvenser som för dagen inte kan överblickas. Av den anledningen vill man ha en förutsättningslös utredning.

Om två personer, varav den ene har exempelvis 15000 och den andre 75 000 kronor i inkomst, lånar pengar till någonting för privat konsumtion — privat nöje, kanske en semesterresa — blir ju lånet mycket billigare för personen som har den stora inkomsten än för personen som har den mindre inkomsten. Om detta sägs — också med all rätt — att vi har en progressiv beskattning, som jämnar ut denna olikhet, och att de konsekvenser jag pekat på är en ofrånkomlig faktor och baksida av just progressionen. Jag anser att man borde titta på denna baksida och undersöka om man kunde göra den i varje fall litet snyggare än den är för närvarande. Jag tycker att den obegränsade avdragsrätt som nu finns för gäldränta ger effekter som från rättvisesynpunkt inte är acceptabla. Förslaget om begränsning av ränteavdragen är inte något nytt påfund. Jag vill erinra om att den s.k. villabeskattningsutredningen berörde problemet — låt vara möjligen från andra utgångspunkter — men utredningen säger att frågan bör utredas i ett större och annat sammanhang. Det håller för övrigt på att växa fram en opinion i denna fråga, något som jag tycker är mycket positivt och som inte kan bero på tillfälligheter. även om det kan sägas vara ovidkommande, vill jag i detta sammanhang parentetiskt erinra om att Stockholms arbetarekommun nyligen praktiskt taget enhälligt beslutat tillstyrka ett förslag i överensstämmelse med vad reservationen innehåller. Man har på flera andra håll uppmärksammat dessa problem och tagit ställning för en utredning. Jag har dessutom från vanligtvis mycket välunderrättat håll fått veta att regeringen i England i dagarna lagt fram ett förslag, som syftar till en viss begränsning av rätten till ränteavdrag. Jag är medveten om att dessa argument, där jag nämnt Stockholms arbetarekommun och regeringen i England, i varje fall av halva kammaren kan åberopas som ett skäl mot min reservation, men för mig är dessa reaktioner inte helt ointressanta. Vad gäller det andra motionsparet, som rör beskattningsreglerna för innehav av bostadsrätt, är problemet något mindre och kanske något enklare att lösa än det förstnämnda. Syftet med dessa motioner och med andra punkten i min reservation är att få beskattningsregler som jämställer innehav av bostadsrätt med innehav av småhus. Det finns för närvande — som alla känner till — ett visst köpmotstånd mot bostadsrättslägenheter speciellt när det gäller radhus och kedjehus, ett köpmotstånd som i första hand bottnar i just olikheterna i beskattningen, dvs. mindre fördelaktig beskattning för bostadsrätterna än för egnahemmen. Personligen tycker jag att bostadsrätten som boendeform har så många och så stora fördelar från olika utgångspunkter, att det finns anledning att snarare främja än hindra dess utveckling. Redan schablonen för inkomstberäkningen är olika — 2 procent för villa och 3 procent för bostadsrätt. Nu är jag helt medveten om att bostadsrättsorganisationen som sådan får göra avdrag för räntekostnader, men eftersom flertalet sådana organisationer inte har inkomster som överstiger räntekostnaderna blir resultatet att ränteavdraget inte kan utnyttjas, vare sig av organisationen eller av bostadsrättsinnehavaren. Den kostnaden får alltså läggas på hyran utan någon avdragsrätt. Det finns en rad exempel på hur olika bostadsrättsinnehavare skulle få en minskad hyreskostnad om vederbörande själva finge göra avdraget eller om de i varje fall finge utnyttja den del av avdraget som organisationen inte kan utnyttja. Det kan väl i sammanhanget också erinras om — vilket framgår av dagens tidningar — att HSB har skrivit till finansministern och begärt en utredning för att pröva möjligheterna till lika beskattning för olika boendeformer. Jag menar alltså att det också på denna punkt ur rättviseskäl växer fram en opinion som gör att det skulle finnas all anledning att från riksdagens sida beställa en sådan utredning. Jag tror att man ganska lätt skulle finna olika möjligheter att lösa detta problem på ett ur rättvisesynpunkt riktigt sätt. Utskottsmajoriteten säger i sin skrivning att om man skulle tillmötesgå motionärernas och reservanternas önskemål, skulle man slå sönder bostadsrättsfastigheten taxeringsmässigt och på annat sätt, så att det blev ett antal enheter motsvarande egnahem. Utskottsmajoriteten anser att det skulle innebära nackdelar eftersom just bostadsrättsformen innebär stora fördelar ur administrativ och annan synpunkt. På den punkten är jag överens med utskottsmajoriteten. Det borde gå att finna en rättvis beskattningsform utan att behöva slå sönder de föreningar som nu finns. Herr talman! Med dessa kortfattade motiveringar ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Tage Johansson har utförligt motiverat sin reservation i den del som gäller motionsparet om bostadsrätten, med krav om att beskattningsreglerna skall ändras så att bostadsrätten jämställes med innehav av småhus. Det har ju under den senaste tiden förts en omfattande diskussion beträffande den skillnad i avdragsrätt som föreligger mellan bostadsrätten och småhuset. Vi har sett många exempel på redovisningar som klart och tydligt anger att det i varje fall vad gäller ny produktionen skulle vara till fördel för den boende om han fick göra avdrag för räntan på samma sätt som i fråga om småhusen. Det har också visat sig vara lättare ur beskattningssynpunkt att om att därigenom vinna ekonomiska fördelar som uteslutande ligger på beskattningssidan, dvs. betingas av avdragsreglerna. Av denna anledning har jag varit med om en motion i vilken begärs utredning för att närmare penetrera dessa frågor. Jag är medveten om att bestämmelserna i övrigt när det gäller bostadsrätt och när det gäller egnahem eller småhus skiljer sig i vissa avseenden. Men frågorna blir föremål för diskussion med intensifierad styrka varje år, och jag har därför ansett det rimligt och riktigt att man tillsätter en utredning som kartlägger hela detta skattepolitiska område.

Men en utredning skulle kunna skapa klarhet i om ändå inte avdragsreglerna kunde anpassas till att ge innehavare av bostadsrätt samma favörer som innehavare av småhus. Herr Tage Johansson har i övrigt understrukit bostadsrättens fördelar och betydelse och erinrat om de insatser som enskilda medborgare gör för att bli delägare i denna boendeform, som enligt mitt förmenande har många fördelar. Däremot skulle jag vilja säga att jag ställer mig mera tveksam till yrkandet i herr Tage Johanssons reservation under punkten 1 som avser ett helt annat motionspar. Under punkten begärs utredning av frågan om en begränsning av de möjligheter till avdrag för skuldränta som skattelagstiftningen nu erbjuder. Jag kan inte hjälpa att jag finner att trenden i motionen är att möj ligheterna till sådana avdrag bör reduceras. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag understryka, att motionärerna icke har sagt att det här är fråga om skuldränta när det gäller bostäder utan att det är fråga om en del andra områden. Men, herr talman, jag är litet tveksam, om man inte med ett sådant utredningskrav ändå gör en beställning som kommer att sträcka sig utöver vad motionärerna har tänkt Sig. Jag är därför inte beredd att i detta avsnitt yrka bifall till reservationen, utan jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationens punkt 2.

Herr talman! De kammarledamöter som lyssnade till de båda föregående talarnas anföranden fick säkert en känsla av att talarna gav uttryck åt stor försiktighet. Detta är ju att vänta i varje fall när det gäller herr Tage Johansson — han har diskuterat dessa problem under många år och vet därför hur besvärliga de är. När herr Herbert Larsson inte vill gå med på yrkandet i reservationens första punkt, är detta lättförståeligt. Jag uppskattar att både herr Tage Johansson och herr Herbert Larsson här betonade att motionärerna inte var ute efter att slopa de ränteavdrag som villaägare och småhusägare har rätt att göra vid beskattningen. Det är bra att man säger detta, ty jag tror att i den allmänna debatten har sagts att man är ute efter att försvåra för egnahemsägare och med dem jämställda. Vad beträffar problemet med gäldräntorna förhåller det sig ju så att vi här i landet tillämpar nettoinkomstbeskattning, vilket gör det svårt att utforma regler enligt vilka det ena slaget av gäldränta är avdragsgillt och det andra inte. Problemet har uppmärksammats många gånger. Ibland kan det anses nästan upprörande att skuldräntor får dras av, t.ex. när det är fråga om, som det heter i motionen, lyxvaror som anskaffas på avbetalning. Köparen åsamkas en räntekostnad som han sedan får dra av vid beskattningen. Man kan naturligtvis säga att sådant bör stoppas. Men var skall man dra gränserna? För några år sedan antog vi en lagstiftning beträffande schabloner för villabeskattningen, varigenom =<större och dyrbarare villor kom att beskattas hårdare. Syftet med lagstiftningen var att räntekostnaderna inte skulle kunna dras av och att inkomstberäkningen inte liksom förut skulle göras efter 2 procent. För de största villorna sattes inkomstprocenten i stället till 8, och därmed neutraliserades den som många tyckte oskäliga favör som vissa villaägare fick. På det sättet kan man gå till väga, men den som vill skapa regler i syfte att förhindra ränteavdragen kommer ut på mycket vida vatten. Utskottet anser att om två människor har lika stora inkomster och den ene har lån som han får betala ränta på, så har denne mindre skatteförmåga än den som inte har några skulder. En annan svårighet är var gränsen skall dras. Vi kan tänka oss att en person startar en rörelse som är av allmänt intresse. Han lånar upp pengar, och ingen hävdar annat än att vederbörande skall ha rätt att dra av räntekostnaden. För vissa inkomstkällor medges alltså avdrag men inte för andra. Det är rätt enkelt att räkna ut att man tar lånen i de förvärvskällor där man har avdragsrätt, medan man betalar kontant på andra ställen. Jag har naturligtvis i och för sig ingenting emot att problemet utreds. Herr Tage Johansson sade att han är förvissad om att det kommer en utredning. Det är bra med optimism, och låt gå för att en utredning kommer till stånd. Utskottet har emellertid inte kommit till den uppfattningen att denna sak är av den karaktär att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära en sådan utredning. Därför yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionerna i den delen. Reservationens andra punkt är mycket mera jordnära. Reservanterna rör sig där med ett faktiskt förhållande som går att överblicka. Det är dock inte säkert att de kan uppnå en sådan lösning som de eftersträvar. Att säga ifrån att man inte är ute efter att reducera småhusägarnas avdrag är en sak. Att minska beräkningsgrunden för bostadsrättsföreningarnas inkomster från nuvarande 3 procent till 2 hjälper inte. Inte heller när det kalkyleras med 3 procent finns det möjlighet att dra av alla räntor, sade herr Johansson, och det är nog riktigt. Flertalet bostadsrättsföreningar går med underskott. Det är under den första tiden som räntebördan är störst, det vill säga när fastigheterna är nyanskaffade. Sedan lånen amorterats helt eller delvis, minskar ränteutgifterna för föreningen, och då blir situationen en annan. Herr Tage Johansson garderade sig mot kritik genom yttrandet att bostadsrättsföreningarna har så många inneboende fördelar att han vill slå sönder dessa föreningar. Det är bra att den tanken kommit till uttryck. Jag är så gammal att jag var med på den tiden då man inte hade någon schablon, och det blev ett förfärligt krångel och mycket missnöje inte minst bland egnahemsoch småhusägare på grund av svårigheten att uppskatta storleken av inkomsten för fastigheten och avgöra avdragens skälighet. Därför beslutade man denna schablon som har förenklat det hela. Om man nu skulle slå sönder bostadsrättsföreningarna — det blir väl mer eller mindre följden om man ber att få äga villorna eller radhuslägenheterna var för sig — så tror jag att man missar många fördelar. Vi får väl se om någon kan finna en lösning, så att man kan bevara den kollektiva äganderätten i form av bostadsrättsförening utan att få allt det krångel som verkar ofrånkomligt om man styckar tomterna och fördelar dem till privatpersoner i stället. Jag har inte hört att någon kommit med konstruktiva förslag i den frågan. Tage Johansson hade ju heller inte kommit på någon sådan lösning utan därför begärt utredning. Det ligger logik i det. Men vi inom utskottet har efter granskning kommit fram till att vi vill avstyrka båda motionsparen. Jag yrkar bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ingå i polemik men vill på en enda punkt bemöta inlägget från utskottets ordförande. Han tycker inte det spelar någon roll om schablonen är 3 eller 2 procent, eftersom det ändå inte går att göra avdrag för räntekostnaderna. Det blir dock en viss skillnad. Låt mig ta ett exempel bland flesa: en bostadsrättsorganisation som har fastigheter taxerade till en miljon kronor. Tre procent skulle innebära en inkomst av 30000 kronor. Föreningen har räntekostnader på 40 000 kronor. Det blir alltså 10000 kronor i räntekostnader för vilka man inte kan göra avdrag. Om inkomstschablonen varit 2 procent och inkomstsumman följaktligen 20000 kronor, hade det ej utnyttjade ränteavdraget blivit 20 000 kronor. Här blir det alltså märkbara skillnader även genom schablonens storlek. Jag menar att detta relativt lätt skulle kunna rättas till. Jag vill upprepa att jag inte har någon önskan att bostadsrättsorganisationen skall slås sönder, och jag tror att man skulle kunna finna former för organisationen eller bostadsrättsinnehava ren att tillgodogöra sig ränteavdragen utan att slå sönder organisationen som sådan.

Herr talman! Jag instämmer i huvudsak med vad bevillningsutskottets ordförande nyss yttrade och jag ställer mig helhjärtat bakom utskottsbetänkandet. Jag vill slå vakt om villaägarnas och egnahemsägarnas avdragsrätt för gäldränta i hela dess vidd. Trots vad som här sagts har nog de flesta så uppfattat ifrågavarande motion att den gäller avdragsrätten som sådan. Talet om lyxkryssare och lyxvillor har kanske varit avsett som ett tillrättaläggande men har nog inte uppfattats så. Jag slår vakt om avdragsrätten framför allt därför att en begränsning av den skulle stå i strid mot hela vårt skattesystem, som för samtliga inkomstkällor utan undantag bygger på att gäldräntan är avdragsgill. Så är fallet med inkomstkällorna affärsrörelse, skogsbruk och jordbruk och hyresfastighet. Jag vill ställa problemet på sin spets genom att ta ett exempel från inkomsttaxeringen av hyreshus. På inkomstsidan kommer i detta fall hyresintäkterna. Skulle avdrag inte få göras för den tyngsta utgiftsposten, dvs. räntan, skulle den beskattningsbara inkomsten bli orimligt hög och skatten i proportion härtill. Det kan inte vara riktigt. Detsamma gäller givetvis också enfamiljshusen. Jag medger att jämförelsen kanske något haltar när det gäller schablontaxeringen för enfamiljshus, men principen måste här vara densamma. Det går inte, såsom herr Tage Johansson gjorde, att i detta sammanhang bryta ut lyxvillorna. I propositionen nr 151 till 1966 års riksdag, vilken grundades på villabeskattningsutredningens förslag, uttalade finansministern, att ingen remissinstans velat anvisa någon annan väg att angripa problem än via schablonens intäktsida. Allmän enighet rådde således om att lösningen inte borde sökas i en begränsning av avdragsrätten för gäldränta. När denna proposition debatterades här i kammaren framförde jag viss kritik mot konstruktionen av bruttoinkomstberäkningen, men när det gällde avdragssidan hade jag självfallet ingenting att erinra. Finansministern har nyligen med anledning av enkel fråga i andra kammaren upprepat samma synpunkter. För avdragsrättens bibehållande i hela dess vidd talar inte enbart systematiska och principiella skäl. Härtill kommer rättviseskäl. Dessutom finns det — och det gäller särskilt de medelstora och mindre villorna — sociala skäl för avdragsrätten. Egnahemsägarna och villaägarna är ett sparsamt folk, som genom amorteringarna lämnar mycket betydelsefulla bidrag till det stora samhälleliga sparandet. Man bör också komma ihåg att de har stora kostnader för reparationer, för vilka avdrag inte medges. Om man rubbar på avdragsrätten för gäldräntan, måste man såvitt jag kan förstå också slopa schablontaxeringen och återinföra avdragsrätten för underhållskostnaderna. Schablonmetoden har — på den punkten ger jag bevillningsutskottets ordförande rätt — mycket stora förtjänster. Det skulle leda till ett stort krångel, om avdrag skulle medges för kostnaderna för underhåll. Reservanten uttalar i reservationen — han gjorde det inte här i kammaren — att gäldräntan i vissa fall kan betraktas som en form av levnadskostnader. Detta låter vackert. Men hur skall man kunna urskilja vad som är kapitalkostnad och vad som är levnadskostnad? I realiteten är det till alla delar fråga om en kapitalkostnad för vilken avdragsrätt måste finnas. Herr Tage Johansson har i reservationen tagit upp också ett annat problem. Han gör gällande att bostadsrättsinnehavarna i jämförelse med eg nahemsägarna skulle vara skattemässigt missgynnade.

Jag fick det intrycket att han gjorde detta till ett ganska allmängiltigt problem för bostadsrättsföreningarna, men det tror jag är en betydande överdrift. Saken är den att bostadsrättsinnehavaren själv inte kan utnyttja avdragsrätten annat än för det fall han har skaffat sig egna skulder för förvärvet av bostadsrätten och betalar ränta på dessa, och då har han ju också avdragsrätt för den räntan. Men detta anses tydligen inte vara till fyllest, utan vad bostadsrättshavarna vill komma åt är föreningens avdragsrätt. Men det finns ju en möjlighet till praktisk lösning, som också nämnts av föregående talare. Om så kan visa sig fördelaktigt, går det ju att upplösa bostadsrättsföreningen och överföra dennas samtliga tillgångar och skulder på bostadsrättsinnehavarna själva, som då får avdragsrätten för gäldräntorna. Det kan i vissa fall bli fördelaktigt de första åren för småhus och radhus, ägda i föreningsform, men det blir troligen mindre fördelaktigt senare, när amorteringskraven skärpes och reparationsbehovet blir större. För en längre tidsperiod blir det nog hugget som stucket. En kostnadsjämförelse måste här göras från fall till fall och i vederbörande förenings regi. I praktiken blir det troligtvis inte så enkelt, att i en bostadsrättsförening uppnå enighet om en upplösning. Att sedan ordna förvaltningen av husen är också förenat med svårigheter, men det är en annan historia.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

Herr talman! Jag är medmotionär i den ena motionen och vill därför säga några ord. Allra först vill jag framhålla att jag är mycket litet bevandrad i den skattetekniska problematiken. Jag har naturligtvis den allra största respekt för utskottets resonemang i den frågan och inte minst naturligtvis för föredraganden, som har sysslat så mycket med dessa ting. Men faktum kvarstår att vi här har en lagstiftning, som på ett ytterligt påtagligt sätt gynnar somliga medborgare. De som inte gynnas av denna lagstiftning måste finna att den fungerar som en synnerligen påtaglig skatteförmån för dem som kan utnyttja den. Jag erkänner också gärna att problemet är svårt av de skäl som herr Ericsson anförde och som utskottet åberopat. Men jag vill erinra om att vi har haft det här problemet länge, och det har år från år sagts att ingenting kan göras, därför att det är så svårt. Vi kunde ändå för en tid sedan genomföra en reform, som innebar att vi reducerade värdet av denna förmån för dem som bygger dyrt och har höga inkomster. Nu undrar jag, utskottets herr ordförande, om det är helt uteslutet att en grundlig översyn av hela detta problem skulle behöva leda till status quo. Kan det inte tänkas att man skulle kunna finna utvägar som gjorde ekvationen åtminstone något mer hyfsad än den är i dag. Jag tror nämligen att det finns en ganska bred opinion på detta område. Men politiskt är den inte särskilt stark, eftersom så många är gynnade av gällande bestämmelser. Man är litet ängslig för att peta i det hela, och jag riktar inte ett ögonblick någon beskyllning mot utskottet för denna försiktighet. Jag förstår att man fäst sig vid den tekniska problematiken i högsta grad. Emellertid kan man fråga sig: Är det rätt att ha en ordning som innebär att den som råkar bo i hyresfastighet — där han får bo vare sig han vill eller inte — är väsentligt mindre gynnad än den som bor i eget hus och har möjlighet att göra avdrag? Det kan bero på många omständigheter att man bor i hyreslägenhet. Säkerligen har många inte möjlighet att skaffa eget hus helt enkelt därför att de saknar elementära ekonomiska resurser, De måste då bo i den dyrare hyreslägenheten utan att få motsvarande favörer. Jag misstänker inte i och för sig att utskottsmajoriteten reser någon invändning mot ett sådant resonemang. Utskottet skriver: »Av två skattskyldiga med lika stora inkomster har otvivelaktigt den med räntekostnader en lägre skattekraft än den utan sådana kostnader.» — Rent nominellt är det naturligtvis riktigt om man ser det hela ytterst som en skatteteknisk fråga. Men villaägarna bor i allmänhet billigare än de som bor i hyreslägenhet och bör därför reellt sett ha samma möjligheter att betala skatt som andra, även om de alltså skulle betala ränta utan att få göra avdrag. Därför ifrågasätter jag, herr Ericsson, om utskottsmajoritetens resonemang på den punkten är riktigt eller, med andra ord, om det inte är ett falskt argument som står som hinder för en öppen översyn av denna fråga. Jag bestrider inte heller rent generellt riktigheten av resonemanget om skatt efter förmåga, men jag undrar om den tesen har något som helst berättigande i detta speciella fall. Jag har en känsla av att den grupp det här gäller vid i övrigt lika förhållanden har en skattekraft som oftast är bättre än andras.

Det är lagstiftningens syfte att bygga upp och stärka vårt näringsliv, men den ger den enskilde företagaren helt enastående möjligheter att under ansenlig tid skriva bort inkomster av tjänst, utan att man realiter kan tala om förluster. Tvärtom kan det vara fråga om att på lång sikt bygga upp förmögenheter av ansenliga dimensioner. Jag tror att alla inser att en sådan ordning inte är bra. Men hur skall man lösa problemet? Jag vill i sammanhanget anmäla att jag inte är helt främmande för att åtgärder här vidtas, även om detta kanske i och för sig inte är ett ämne som hör till dagens debatt. Jag ville bara konstatera att det kanske inte är möjligt att fortsätta på hittillsvarande sätt. I pressen har också rullats upp det ena exemplet efter det andra, som av allmänheten upplevts som upprörande, och som naturligtvis också i grunden är det. Minns jag rätt ville man en gång i tiden befordra egnahemsbyggandet. Åtminstone på 1930-talet förekom sådana tongångar. Men om ett sådant element finns kvar, om man på detta område vill stödja villaägarna speciellt, om man finner något socialt motiv att göra en speciell stödaktion, kan det ske på annat sätt än i denna form, som inte är bra. Vad som inte har påvisats i utskottsbetänkandet är de tvivelaktiga sociala verkningarna av nuvarande ordning. Hur mycket lyxvillor har inte byggts, hur mycken snedvriden bostadsproduktion och hur mycket snedvridna inves teringar har vi inte haft på grund av dessa möjligheter! Om vi skulle räkna ut det, kanske det blev så mycket att vi vore beredda till åtskilligt, t.o.m. inkonsekvenser i lagstiftningen, för att komma till rätta med de värsta avarterna på detta område. Det är fråga om ett utbrett, hårt spekulationstänkande. Jag vill inte anklaga någon. Lagstiftningen är korrekt. Men i det här systemet finns inbyggt ett antiförhållande till våra bostadssociala strävanden, som ju har gått ut på att bygga billiga, tjänliga, inte överdimensionerade bostäder för att alla människor skall få bostadsmöjligheter. Herr talman! Jag förordar naturligtvis reservantens yrkande men jag vill tillägga att jag inte upplever den här diskussionen så att utskottsmajoriteten, reservanten och vi som talar för motionen i grunden skulle ha olika idéer om denna sak. Det tycks vara en fråga om huruvida man kan övertyga sig själv om att det är ett så allvarligt problem att vi bör ändra lagen även om detta skulle kunna medföra vissa allvarliga svårigheter. Under alla förhållanden vore det önskvärt, hur mycket man än tidigare har studerat den här frågan, att man satte sig ned och funderade på om man inte kunde göra åtminstone någonting åt den.

Herr talman! Herr Yngve Persson påtalar att de gällande skattereglerna på detta område verkar förmånligare för vissa kategorier. Jag är övertygad om att han tror sig tala för en rättvis sak — jag känner hans känsla för rättvisa. Men han har missuppfattat det hela. Jag kan hålla med honom så långt att också jag har svårt att förstå att det finns personer som kan skaffa sig sådana lyxvillor, som byggs på sina håll. Men att göra beskattningen till syndabock för detta tror jag är orättvist. Ser man på räntan isolerad, kan man givetvis säga att det måste vara något fel i systemet genom att räntan får dras av, varigenom den effektiva hyreskostnaden reduceras. Men man kan inte se enbart på räntan, utan man bör också se på inkomstsidan där intäkter beräknas enligt en stigande skala. För den lille mannen beräknas inkomsten till 2 procent av taxeringsvärdet på fastigheten. fedan beräknas 4 procent. För den del av taxeringsvärdet som ligger mellan 100 000 och 200 000 kronor beräknas inkomsten till 4 procent samt till 8 procent för den del, som ligger över 200000 kronor. Detta beräkningssätt är ganska kännbart, särskilt när det gäller gamla och omoderna villor med stora tomter. Vi hade anledning att fästa oss vid detta när vi behandlade ärendet förra gången. Villataxeringen har två sidor, inkomstsidan och avdragssidan. Varför man angriper räntan så enögt kan jag inte förstå.

Herr talman! Utan tvivel är frågan om rätten till avdrag för gäldränta ett besvärligt kapitel, som man kan ha olika synpunkter på. Men när herr Yngve Persson försöker göra det i första hand till en villaägarhistoria, tycker jag det är dags att något rätta till en del missförstånd som herr Yngve Persson gjorde sig skyldig till. Låt oss ta exemplet att två människor med likartade inkomster bygger var sin villa. Den ene äger 100 000 kronor kontant och bygger villan utan att låna, medan den andre lånar 100 000 kronor och betalar ränta på de pengarna. Kan man säga att de två skall beskattas på samma sätt? Det är orimligt. De 100000 kronor eget kapital som är nedlagda i villan måste på något sätt beskattas. Det vore ju orimligt med exakt samma skattetäkt om man äger 100000 kronor i kapi taltillgång och får avkastningen, eller om man lånar upp 100 000 kronor och får betala ränta. Det är inte räntesidan som skalt angripas i fråga om egnahem. Frågan är om vi räknar avkastningen av bostadsförmånen på rätt sätt. Det är i dag 2 procent av taxeringsvärdet upp till 100 000 kronor, 4 respektive 8 procent av taxeringsvärdet över 100 000 respektive 200000 kronor. Man kan diskutera om de procentsatserna är riktiga. 1953 införde man schablonbeskattning av villor. Före den tiden tillämpades den konventionella metoden att beskatta förmånen av det nedlagda kapitalet — bostadsförmånen — efter ortens hyrespris, som kanske också det schabloniserades. Därifrån fick man dra alla omkostnader man hade för att kunna bo i villan, och sedan beskattades nettot. För att få någon rätsida på detta problem och inte belasta taxeringsapparaten med hur många besvärliga mål som helst, beslöt man sig för att i stället på intäktsidan utgå från en schablon motsvarande 3 procent av fastighetens taxeringsvärde. Man utgick därvid från att man skulle beskatta det insatta kapitalet med 6,5 procent, men från detta skulle dras omkostnaderna, som beräknades till 3 procent. Kvar blir alltså 3 procent, som skulle beskattas. Beräkningen byggde på ett genomsnitt av vad som under en tioårsperiod normalt gick åt för reparationer på en fastighet. Detta system blev mycket enklare. Vi fick inte så många processer längre. Prövningsnämnderna kunde syssla med andra ting. Sedan har man i detta hus gjort den stora dumheten, kanske man kan säga, att man satt ned schablonsiffran till 2 procent, när man enligt sunt förnuft i stället borde ha gått åt andra hållet. När schablonen fastställdes år 1953 låg diskontot ungefär 2,5 procent un der det nuvarande. Eftersom räntan hela tiden varit avdragsgill, har avdraget blivit så mycket större än tidigare, samtidigt som intäktsprocenten minskats från 3 till 2 procent. Jag talar nu inte om de stora, dyra villorna där vi nu i alla fall i stort sett fått bort missförhållandena. Det är alltså inte ränteavdraget som skapar nuvarande läge, utan beräkningen av intäkterna. Att man där velat gynna egnahemsägarna kan jag väl gå med på. Jag skulle vilja säga en sak till, och det gäller rörelserna. Jag tycker att herr Yngve Persson var inne på att man inte skulle medge avdragsrätt över huvud taget för de rörelser som arbetar med lånta pengar. Det skulle innebära att vi i vårt samhälle så småningom bara skulle få rörelser med egna pengar, om nämligen inte räntan skulle vara avdragsgill. Räntan är ju den väsentliga och tunga posten för alla rörelseidkare av inte alltför stor omfattning i dag. Dessutom finge man slopa avdragsrätten för hyreshusen, vilket skulle innebära en ganska väsentlig hyreshöjning för de människor som blir tvungna att betala den ökade skatten till hyresvärden. Hyresvärden har i dag avdragsrätt för räntorna. Tack vare denna avdragsrätt kan han hålla hyresnivån lägre, ofta väsentligt lägre. Om man inte medger avdragsrätt för den som har hyreshus blir det hyresgästen som får svara för kostnaderna. I praktiken har hyresgäster i hyreshus exakt samma ränteavdrag som egnahemsägaren, dock med den skillnaden att om hyresgästen har en progression på sin skatt av 10, 20, 50 eller 60 procent blir ändå resultatet detsamma. Den stora inkomsttagaren som bor i bostadshus får — kan man säga — inte så stor nytta av dessa ränteavdrag som han får i egenskap av egnahemsägare. Men i genomsnitt får man samma utbyte av avdragen. Denna regel gäller inte för bostadsrättsföreningarna, eftersom dessa inte beskattas efter den konventionella metoden utan efter ett schablonavdrag på 3 procent som herr Tage Johansson nämnde. I dessa fall kan inte ränteavdragen utnyttjas helt och fullt. Naturligtvis skulle det gå att beträffande medlemmarna i bostadsrättsföreningar på ett eller annat sätt införa individualbeskattning utan att föreningarna fördenskull slås sönder. Men det var just detta krångel som man åren 1953—1954 ville komma ifrån, eftersom vi dessförinnan hade en individualbeskattning för =: bostadsrättsföreningarna. Det betydde inte så mycket för deras del att beskattningen då lades om, eftersom ränteavdraget den gången inte var värt så mycket på grund av att räntenivån då var så mycket lägre än i dag. Nu är saken i ett annat läge. Naturligtvis går det att återgå till systemet från tiden före 1953 —1954, det är ingen tvekan om det. Men man kan inte bara ta russinen ur kakan utan måste då också ta konsekvenserna av beskattningen även på inkomstsidan, där den ju i den mån man har någon inkomst i bostadsrättsföreningarna är förmånligare i dag än tidigare. Regeln om schablonavdrag med 3 procent = för <:bostadsrättsföreningar gentemot 2 procent för egnahem har motiverats framför allt med den synpunkten att medan småhusen har fått sina taxeringsvärden höjda med 30 och 40 procent har taxeringsvärdet på bostadsrättsföreningarnas hus endast stigit med ungefär 10 procent. Därmed har jag dock, herr Yngve Persson, inte sagt att det är bra som det är. Jag har anvisat en framkomlig väg. Jag tror att det bästa tillfället att rätta till det här förhållandet kommer vid 1970 års fastighetstaxering. Om vi, herr Persson, lovar oss att då inte acceptera någon ytterligare sänkning av uttagsprocenten kommer vi efter denna taxering att automatiskt ha rättat till det här påtalade förhållandet.

Herr talman! Det kan naturligtvis synas något märkligt att det beträffande anslagen till universitet och högskolor inte finns några reservationer på några väsentliga punkter. Man kanske kan få den uppfattningen att vi har tillräckligt stor tillgång på medel och personal för att klara av anstormningen till universiteten. Den som drar den slutsatsen tar emellertid helt fel. Det är alldeles uppenbart att situationen vid universitet och högskolor inte är tillfredsställande. När statsrådet Moberg nu har kommit in i kammaren, vill jag erinra om att man i beslutet 1965 beträffande utbyggnad av universitet och högskolor sade att den maximala kapacitet som samhällsresurserna kunde medge var ungefär 78000 studerande år 1972. Det skulle innebära ungefär 75 000 studerande i dagens läge. Vi har nu i statsverkspropositionen för första gången fått en aktuell siffra, och den pekar på totalt cirka 105 000 studerande. Det är uppenbart att den ansträngning som det skulle innebära att kunna följa planen inte har medgivit möjligheter att ytterligare ge erforderliga resurser. Det betyder såvitt jag förstår att vi har ungefär 40 procent fler studenter vid universitet och högskolor än vad vi har kunnat ställa resurser till förfogande för. Det torde alltså vara ganska klart att universiteten därmed är i hög grad underdimensionerade. Det menar jag är ett av skälen till att Jag ville ha sagt detta, och jag skulle i detta sammanhang vilja fråga statsrådet Moberg om han är medveten om denna situation. Jag ställer frågan därför att i forskningspropositionen, som vi skall behandla senare, säges det att man genom programbudgetering skall ha möjligheter att kanske föra över medel från lågstadietill högstadieundervisningen. Det förefaller vara ett något märkligt uttalande med tanke på den situation som lågstadieundervisningen Här; Den specifika fråga som jag ville säga något om i detta sammanhang gäller den tekniska utbildningen i Linköping. När vi behandlade den frågan 1968 kunde vi konstatera att den s.k. lärartätheten vid den blivande tekniska högskolan i Linköping skulle bli avsevärt mindre än vid andra tekniska högskolor. Det åstadkom stor oro i första hand bland de sakkunniga på området, men oron gav också utslag här i riksdagen, då representanter för alla de demokratiska partierna motionerade i frågan. Utskottet tog mycket allvarligt på frågan och gav till känna för Kungl. Maj:t att man förutsatte att denna sak skulle följas upp med verklig omsorg. Det har inte hänt något särskilt märkvärdigt i det hänseendet i årets statsverksproposition, och därför har det väckts en ny motion. Utskottet hänvisar i år till sitt tidigare påpekande. Det har därför i och för sig inte funnits skäl att avge en motiverad reservation, men jag skulle vilja ställa denna fråga till statsrådet Moberg: Finns det inte en uppenbar risk för att de civilingenjörer som skall utexamineras i Linköping av arbetsmarknaden kan komma att uppfattas som ett slags B-ingenjörer? Bakgrunden till att jag ställer frågan är den kvalitetsförsämring som undervisningsresurserna där får på detta sätt. Jag är helt medveten om att man i Linköping i och för sig kommer att få vissa andra tekniska resurser. Det skall vi inte förglömma i detta sammanhang. Men det är lika uppenbart att avgörande för kvaliteten på undervisningen är hur välkvalificerade topplärarna är. I motsats till de flesta andra områden har vi ju professorsundervisning även på vad vi kallar lågstadiet inom de tekniska högskolorna. Skälen härtill är att problemen är av den intrikata naturen att det erfordras personer av denna kvalitet, om vår tekniska standard skall kunna upprätthållas. Det är därför av avgörande betydelse att den nya tekniska högskolan i Linköping verkligen får en sådan standard att den kan mäta sig med övriga läroanstalter, inte minst därför att den är ny och från början behöver en god status. Det är också en annan fråga som berör tekniska högskolan i Linköping, nämligen inrättandet av professuren i nationalekonomi. Man har i och för sig varit intresserad av att inrätta denna tjänst, men det har ännu inte skett. Liksom föregående år sägs det att det råder brist på kompetenta sökande. Det finns — om jag minns rätt — ungefär 17 professurer i nationalekonomi i landet i sin helhet, av vilka någon eller några icke är tillsatta. Professuren i Linköping är som sagt ännu inte inrättad därför att det enligt vad som uppges inte finns kompetenta sökande. Detta upprepas även i år. Man kan naturligtvis då fråga sig: Vad är det som händer när vi med ett så relativt litet antal topptjänster som finns inte har sörjt för återväxten på ett tillfredsställande sätt? Det kan ju inte vara rimligt att vi år efter år måste hålla en professur obesatt på grund av brist på kompetenta sökande och att det inte vidtas några speciella åtgärder. Detta är så mycket mera viktigt som tekniska högskolan i Linköping blir den första högskola som skall utbilda ekonomiingenjörer, varför det är av speciell vikt att just den gruppen får en högklassig undervisning inom ämnet nationalekonomi. speciella ansträngningar för att klara denna situation inom ämnet nationalekonomi — det gäller nu inte enbart tekniska högskolan i Linköping utan mera generellt? Herr talman! Det är dessa punkter som jag i första hand har velat beröra. Jag vill ännu en gång upprepa att det förhållandet att det icke finns några reservationer beträffande pengar icke innebär att vi är tillfredsställda med den föreliggande situationen. Det är i och för sig ett samhällsekonomiskt avvägningsproblem hur vi skall klara situationen. Regeringen har 1965 lagt fram sitt förslag om hur universiteten skall byggas ut. Regeringen har också upprepade gånger sagt att den vid sin samhällsekonomiska avvägning tagit hänsyn till behovet av att avdela tillräckliga resurser. Nu sker det en tillströmning som är väsentligt större än som täcks inom den ram som riksdagen då antog. Vad gör man, statsrådet Moberg, för att komma till rätta med detta problem, som dock är en av de stora kärnfrågorna inom svensk utbildningspolitik?

Herr talman! Under punkten 4, som gäller de teologiska fakulteterna, har utskottet behandlat motionen II:77, i vilken framförts krav på en ny utformning av den teoretiska teologutbildningen fram till teologie kandidatexamen. Jag vill med anledning av utskottets utlåtande i denna del komma med vissa reflexioner. På grundval av ett av landets båda teologiska fakulteter utarbetat enhälligt förslag, som sedan ingående behandlats inom universitetskanslersämbetet, av fakultetsberedningen där för humaniora och teologi, har universitetskanslersämbetet framlagt ett principförslag angående de teologiska fakulteternas ombildning och omstrukturering. Mot bakgrunden av det behov av forskning och utbildning som betingas av religionens roll i samhället föreslås som en riktpunkt dels en breddning av de allmänt religionsvetenskapliga områdena, dels en differentiering utifrån delvis nya riktlinjer av det speciella religionsvetenskapliga område som kristendomsforskningen utgör. I samband därmed föreslås även att de teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund från och med budgetåret 1969/70 måtte benämnas religionsvetenskapliga fakulteter. Universitetskanslersämbetet framhåller vidare att dess hemställan om ett principbeslut rörande fakulteternas arbetsområden även aktualiserar en genomgripande översyn av nu gällande teologiska examensstadga, som daterar sig från 1955. Föredragande statsrådet har i årets statsverksproposition förklarat att han ej är beredd att definitivt ta ställning till det framlagda förslaget utan en föregående utredning angående den religionsvetenskapliga utbildningens mål. Han hälsar dock med tillfredsställelse ämbetets initiativ, står det i propositionen. Emellertid ges detta i statsverksproposiiionen en tolkning som inte överensstämmer med vad som framgår av universitetskanslersämbetets petita. Statsrådet anför att universitetskans lersämbetets förslag — utöver namnändringen — innebär att »ökad vikt skall läggas vid de religionsvetenskapliga delarna av fakulteternas ämnesområde». Det förefaller innebära att endast vissa delar av detta område vore att uppfatta såsom »religionsvetenskapliga».

Det verkar för mig gåtfullt hur: föredragande statsrådet utifrån detta kommit fram till att endast vissa av dessa områden vore att betrakta som »religionsvetenskapliga». Det är att hälsa med tacksamhet att statsrådet avser att föreslå Kungl. Maj:t att föranstalta om utredning av den re-: ligionsvetenskapliga utbildningens mål — icke minst av skäl som skall anföras i det följande. Statsrådet framhåller: emellertid att denna utredning även bör: innefatta »bland annat möjligheterna: till institutionell samordning av ämnen inom den religionsvetenskapliga utbildningsoch = forskningsorganisationen med närbesläktade ämnen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet». Av icke redovisad anledning intar statsrådet här en annan ståndpunkt än den som redovisas av universitetskanslersämbetet. även ämbetet är i sina petita inne på denna fråga men framhåller som sin uppfattning att »hithörande frågor bör sättas in i ett större sammanhang och behandlas i samband med överväganden rörande organisationen av det vetenskapliga arbetet och utbildningen inom universitetsväsendet i dess helhet». Frågan om fakultetsorganisationen såsom sådan är icke något till de teologiska fakulteterna isolerat problem, och det förefaller egendomligt att statsrådet aktualiserar den just i detta sammanhang. Goda skäl kan anföras för att studiet av religionen ur alla dess aspekter hänföres till en speciell utbildningsenhet inom universitetets ram, som fallet är med t.ex. juridik, medicin, odontologi och samhällsvetenskap. En annan organisation skulle bryta sönder det nödvändiga sambandet mellan forskning och utbildning inom det naturligt avgränsade område som studiet av religionen utgör. I statsverkspropositionen beröres i detta sammanhang även det kvarståen de sambandet mellan de teologiska fakulteterna och svenska kyrkan, nämligen representationen i Uppsala och Lunds stifts domkapitel samt i kyrkomötet. Alla berörda parter synes här vara ense om att en ändring av nuvarande förhållande är en naturlig konsekvens av fakulteternas roll som ett samhällets serviceorgan för utbildning och forskning inte blott för svenska kyrkan utan för samtliga svenska tros .samfund och för skolväsendet. En genomgripande utredning av den rTeligionsvetenskapliga utbildningens organisation och målsättning är i nuvarande läge synnerligen nödvändig, särskilt med hänsyn till de nya behov som växt fram inom svenska kyrkan och övriga trossamfund. Skolan har genom först 1960 års lärarutbildningssakkunniga och sedan genom UKAS framfört preciserade önskemål om med sikte på utbildningen av lärare i religionskunskap målinriktade studier. Dessa kommer att ta sin början höstterminen 1969 och medför troligen att den första delen av studiet för teologie kandidat :examen blir föremål för en radikal omläggning. Andra delen av detta studium kvarstår däremot i nuvarande läge oförändrad, vilket uppleves som synnerligen otillfredsställande, inte minst av de studerande. Den största bristen med nuvarande ordning för studierna utgöres, vad gäller samfundens behov, av att den ej tillåter någon flexibilitet med sikte på olika utbildningsmål. Det nuvarande studiet är ensidigt inriktat på prästyrket, medan en rad nya tjänster inom samfunden och särskilt inom svenska kyrkan av annan art än prästens är på väg att inrättas. En nyligen företagen utredning ger vid handen att det inom svenska kyrkan föreligger ett mycket stort behov av tjänster av typen »församlingspedagoger» och »församlingskuratorer», och för dessa kräves, med tanke på deras särskilda utbildningsmål, en ny inriktning av utbildningen. Den bör t.ex. medge att en stu derande med sikte på en sådan tjänst i sin examen även kan medtaga ämnen från annan fakultet såsom samhällskunskap, sociologi, psykologi eller pedagogik. Det vore också önskvärt att det inom utbildningen av präster och pastorer funnes en möjlighet till differentiering efter skilda utbildningslinjer med fördjupningsmöjligheter på olika områden, där vederbörande efter sin utbildning t.ex. inom en arbetsenhet av typen storstadsförsamling eller kontrakt kunde fungera som specialist. Möjligheten av alternativa studiegångar för den mångfald av behov som det nutida rikt differentierade församlingsarbetet ställer bör i samband med en utredning tagas upp till allvarlig prövning.

De här anförda behoven av en grundlig utredning om målsättning och nyorganisation av den religionsvetenskapliga utbildningen med sikte på trossamfundens behov har också aktualiserats genom skrivelsen nr 24 från 1968 års kyrkomöte. Ytterligare en fråga som i detta sammanhang bör aktualiseras är de nya områden inom den religionsvetenskapliga utbildningen som blivit en följd av läroplanen för det nya gymnasiet samt den reviderade läroplanen för grundskolans högstadium, båda i fråga om ämnet religionskunskap. I detta ämne ingår också ett studium av den aktuella — livsåskådningsdebatten, något som därför också ingår i den nyordning av lärarutbildningen som tar sin början höstterminen 1969. I förslaget till normalstudieplan för grundkurs i religionskunskap ingår som led i utbildningen en orientering om livsåskådningar, ideologier och fenomen av primär betydelse i den aktuella debatten. Egendomligt nog motsvaras detta moment i utbildningen — som blir gemensamt för såväl blivande lärare som för de studerande som avser att gå in i samfundens tjänst — icke av någonting i forskningsorganisationen. Ett moment, som spelar en stor roll i skolan och i utbildningen vid de teologiska fakulteterna, saknar alltså helt motsvarighet i form av någon forskartjänst. Då utbildning utan forskning vid universiteten måste betraktas såsom något synnerligen otillfredsställande är detta en lucka som måste fyllas ut i samband med den av statsrådet aviserade utredningen angående den religionsvetenskapliga utbildningen. Till sist, herr talman, ett önskemål och en förhoppning. Den utredning som departementschefen alltså förebådar hoppas jag skall innehålla representanter inte bara för de bägge teologiska fakulteterna utan även för avnämarna — svenska kyrkan och frikyrkosamfunden — och för studenterna.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga några ord om ett par professurer som motionsvis har föreslagits men som utskottet inte nu velat tillstyrka. Jag har inte heller något yrkande om att tjänsterna nu skall tillsättas men vill framhålla deras stora betydelse. I det första fallet gäller det den personliga professur i humanistisk pedagogik som har föreslagits för professor Wilhelm Sjöstrand i Uppsala. Det har framgått på många olika sätt hur belastad den institution är för vilken professor Sjöstrand är föreståndare vid universitetet i Uppsala, hur stort antalet studenter är och hur många licentiander som arbetar vid institutionen och även hur många som där håller på med doktorsavhandlingar. Jag är övertygad om att det skulle vara av stort värde att kunna dubblera denna professur i pedagogik genom att överföra professor Sjöstrand till en personlig professur. Det skulle ske genom att ledigförklara den professur han nu har och tillsätta den igen. Det vore en sak värd att satsa på. I det andra fallet gäller det en professur i näringslära vid medicinska fakulteten av Lunds universitet. Inte heller beträffande denna professur har jag något direkt yrkande om att den nu skall tillsättas. Förslag har tidigare framförts om denna professur, med olika motiveringar. Betydelsen av undervisning och information i ämnet näringslära blir allt större. Det är också värdefullt att forskningen på detta område kan bedrivas i ökad utsträckning. Förläggningen till Lund har bl.a. motiverats med att inom den regionen finns ett stort antal livsmedelsindustrier samlade. Med det samarbete, som man ju i så hög grad önskar ha mellan näringslivet och forskningen inom universiteten, måste det anses ganska lämpligt att förlägga en professur i näringslära i Lund. Jag skulle som sagt vilja understryka önskvärdheten av att en sådan så småningom kan komma till stånd, men jag har inte något bestämt yrkande just nu. Sedan kommer jag till en punkt där jag ber att senare få yrka bifall till ett förslag som är framställt motionsvis och till vilket också fogats en reservation.

Nordiska afrikainstitutet har visat sig vara ett mycket fördelaktigt centrum för både informationer om u-landsfrågor i Afrika och vetenskapliga studier av u-ländernas problem. En väsentlig del av dess verksamhet är att inbjuda föreläsare från olika håll, och såvitt jag kan förstå har den verksamheten Anslagen till universitet och högskolor slagit mycket väl ut.

Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkandet när vi kommer till den punkten.

Herr talman!

Under loppet av tre år har man med endast obetydliga resurser lyckats bygga upp en verksamhet som i fråga om forskningsoch undervisningsvolym redan nu överträffar åtskilliga sedan länge fast etablerade universitetsdiscipliner. I Uppsala är för närvarande ett 20-tal licentiatoch doktorsavhandlingar och ett 10-tal trebetygsuppsatser under utarbetande. För Lunds vidkommande är motsvarande siffror cirka 15 respektive 50. Resultatet av den hittillsvarande verksamheten är på vardera stället 3—4 licentiatavhandlingar och ett 30-tal trebetygsuppsatser. Statsverkets totala kostnader för hela denna period är ungefär 125 000 kronor, alltså något över 20 000 kronor per universitet och budgetår. Förklaringen till att verksamheten utvecklas så snabbt trots dessa obetydliga ekonomiska resurser är att söka dels i det starka intresset från studenternas sida, dels — och framför allt — i ett betydande ideellt arbete som lagts ned av dem som står i spetsen för verksam heten. Utan att förringa värdet av någotdera tvingas man dock konstatera att ingen verksamhet i längden kan hållas i gång och utvecklas enbart med hjälp av dessa stimulantia. Det är anledningen till att vi i motionerna påtalat behovet av en snabb förstärkning av anslagen till handledning och annan undervisning samt av de administrativa resurserna. Som framgår av motionerna har universitetskanslersämbetet tillstyrkt flera framställningar från universitetens sida om ökade anslag till denna verksamhet. Därför hade vi motionärer hoppats att statsutskottet skulle finna det möjligt att tillstyrka den mycket — jag vill betona detta ord — blygsamma höjning som föreslås i motionerna. Utskottet anför inga sakskäl för sin hållning utan nöjer sig med att hänvisa till den skiftande utredning som, inom parentes sagt, när den givits tillfälle att avgiva remissyttrande över begäran om hithörande anslag har tillstyrkt. Vi har i motionerna klart angivit att förslaget inte innebär något föregripande av utredningen utan endast ett provisoriskt anslag till den redan existerande verksamheten i avvaktan på att vi skall få ta ställning till utredningens förslag, troligen redan i år. Här i riksdagshuset brukar vi orda en hel del om behovet av forskning i internationella frågor. Jag finner det angeläget att stödet för denna verksamhet inte bara blir ord utan också tar sig mera konkreta uttryck. Jag ber därför, herr talman, att få återkomma med yrkande om bifall till förslaget i motionerna.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

Jag vill bara till den argumentering som förts och som jag stöder till alla delar lägga en reflexion om det tydligen olyckliga i det förhållandet att detta institut inte ligger där det så att säga hör hemma, nämligen inom u-hjälpen. Den rundhänthet med information i dessa frågor, som SIDA och departementet har visat på riksdagens uttryck liga beställning, hade säkert gett utrymme för den mycket väsentliga möjlighet till ökad aktivitet som vi har velat bereda Afrikainstitutet. Ehuru vi inte har kunnat samla så många vid utskottets behandling står vi fortfarande kvar på den ståndpunkt som vår motion innebär. Jag kommer alltså att biträda yrkandet om bifall till reservationen vid punkten 20.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt yttra mig under denna del av debatten, då det inte finns något yrkande under den punkt som här behandlas, men eftersom herr Wallmark ställt några frågor till mig, vill jag passa på tillfället att kommentera denna del av anslaget något. Först och främst vill jag konstatera med glädje att ingen reservation är anförd här, vilket visar att man i stort sett är enig om den förda politiken. Det bör kanske uppmärksammas att årets förslag från Kungl. Maj:t på dessa punkter i vissa avseenden innebär en ganska väsentlig förändring i den förda politiken. Jag vill särskilt peka på att den tekniska anslagsomläggningen i sig innebär en ganska stor reform. Den innebär nämligen att universitetsmyndigheterna på ett helt annat sätt än tidigare får möjlighet att väga mot varandra olika angelägna utgifter. Vi har genom den tekniska förändringen på ett mycket bestämt sätt fört ned beslutanderätten i viktiga frågor till universiteten själva. Detta ligger helt i linje med den ståndpunkt som vi intog när riksdagen behandlade frågan om de fasta studiegångarna vid de filosofiska fakulteterna.

Han baserar sitt påstående på konstaterandet att man hade som riktmärke under andra hälften av 1960-talet — då man bestämde sig för nu gällande utbyggnadsplan — att det högre utbildningsväsendet mot slutet av den aktuella femårsperioden skulle kunna ge god utbildning för drygt 80 000 heltidsstuderande. Det var så man då bedömde ökningen av antalet studerande. Nu finns det redan — som herr Wallmark sade — cirka 100 000 studerande. Herr Wallmark drar nu — med utgångspunkt från att tidigare sagts att resurserna var begränsade — den slut satsen att dagens 100 000 studenter undervisas på basis av de resurser som vi då beräknade skulle gälla för ett antal av mellan 78 000 och 79 000 studenter nästa år. Den slutsatsen är felaktig, det vet herr Wallmark lika väl som jag. Det beror på att ökningen, som blivit större än beräknad, i första hand skett inom de filosofiska fakulteterna och bland de grupper som där studerar på lågstadiet. För dessa studenter gäller i motsats till bestämmelserna vid andra fakulteter automatikens regler som innebär att resurser ställs till förfogande i takt med ökningen av antalet studerande. Det är den stora och framsynta reform som riksdagen beslutade i slutet av 1950-talet vilken möjliggjort för oss att på ett smidigt sätt klara den utöver våra beräkningar skedda ansvällningen av antalet studenter. Jag vill hävda att standarden utbildningsmässigt sett är god vid våra universitet och konstaterar att vi nästa läsår passerar miljardstrecket i fråga om anslag. Det är utomordentligt stora resurser som våra universitet får till sitt förfogande. Självklart gäller dock här — som på alla andra områden — att behoven är så stora att man i och för sig skulle vilja gå längre och anvisa ännu större anslag. Men på vilket område av den offentliga sektorn gäller inte detta? Vi måste göra en avvägning. Beträffande den nya enhet som i höst startar teknisk utbildning i Linköping säger herr Wallmark att risken är stor för att de som utbildas där skall bli ett slags B-ingenjörer som herr Wallmark formulerade det. Han baserar sitt uttalande på det missnöje som visas av de anslagsäskande myndigheterna över att inte alla begärda tjänster beviljades. Jag har tidigare sagt att det inte finns anledning att misstänkliggöra den utbildning som nu håller på att organiseras. Den utbildningen kommer på ingenjörssidan att bli av god svensk kvalitet. Sedan får forskningsaktiviteten där som på andra orter motivera de ytterligare förstärkningar av anslagen som med säkerhet kommer senare. Herr Wallmark tar vidare upp ett för Linköping speciellt problem, nämligen ämnet nationalekonomi. Vi har inte fört fram ett äskande som finns med i bakgrunden om en särskild tjänst i nationalekonomi. Det beror på att vi för närvarande inte anser oss ha tillräckligt många kompetenta sökande. Men mycket snart — det vill jag tala om — kommer två lediga professurer att tillsättas i Stockholm. Flera andra är lediga, och det vore oklokt att i den situationen föreslå ytterligare en professur, allra helst som det enligt min mycket bestämda uppfattning inte är nödvändigt för att klara utbildningen i Linköping av de ingenjörer det gäller. Men det är riktigt, herr Wallmark, att det är ett problem att rekrytera de högre tjänsterna i nationalekonomi. Vi har haft det problemet ganska länge, och det sammanhänger kort och gott med att samhället i övrigt har lockat de bästa av de ungdomar som har givit sig på sådan forskning till utredningsuppdrag i statliga, andra offentliga samt i privata kommittéer och institutioner. Jag kan emellertid glädja herr Wallmark och andra med att det nu alldeles påtagligt sker en förändring inom äm net nationalekonomi. Samtal med flera av de ledande ekonomerna har övertygat mig om det. Vi har på gång en ung generation av duktiga och framåtsträvande nationalekonomer som inom några år, jag vågar hävda det, kommer att göra sig gällande både här hemma och internationellt. Jag är optimistisk nog att tro att vi ganska snart kommer att kunna besätta tjänsterna i nationalekonomi med fullt kompetent folk. Herr Blomquist, gör inte problemet konstigare än vad det i själva verket är! Efter att ha hört hans anförande är jag än mer övertygad än tidigare om att den ståndpunkt jag intog i propositionen är den rätta. Situationen är helt enkelt den att jag inte förordade en ändring av benämningen på de teologiska fakulteterna på basis av de synpunkter som framfördes till myndigheterna. Jag gjorde det inte av det enkla skälet att jag anser att en namnändring också förutsätter en förändring av verksamheten, och vi vet ännu inte hur den kommer att se ut. Vi måste göra en Översyn av målsättningen för den religionsvetenskapliga utbildningen innan vi tar ställning i sak. Jag är utomordentligt glad över att man på teologiskt håll nu velat följa med i utvecklingen och vidga perspektiven. Men låt oss först kallt och sakligt konstatera vilka förändringar i målsättningen för utbildningen som vi bör fastställa. Sedan tar vi ställning till om namnet bör ändras eller ej. Herrar Kaijser, Nyman och Hansson har varit inne på frågan om det Nordiska afrikainstitutet. Jag håller med herr Hansson om att institutet på ett bättre sätt än hittills bör bli en del i vår information om den tredje världen. Det bör enligt min uppfattning finnas möjligheter för institutets ledning och SIDA att åstadkomma bättre förhållanden än för närvarande. Därmed borde bättre möjligheter föreligga till en samverkan som även kan ge utslag på det ekonomiska området. Jag vill glädja motionärerna och reservanterna på denna punkt med att styrelsen, enligt vad jag inhämtade för några dagar sedan, beslöt att det danska och norska erbjudandet om att bidra med medel till en forskarassistenttjänst nästa verksamhetsår skulle biträdas. Det är också ur nordisk synpunkt mycket glädjande. Det institut det gäller har ju haft en ganska ensidig svensk rekrytering och finansiering. Genom att våra nordiska grannar nu går in även finansiellt ökar självklart möjligheterna till att göra institutet till ett nordiskt institut i verklig mening. Fröken Mattson! Jag instämmer helt i uppfattningen att vi bör stödja fredsoch konfliktforskningen. Det är utomordentligt glädjande att särskilt de yngre forskarna — de som håller på med sin forskarutbildning — i ökad omfattning vill ägna sig åt den internationella aspekten på sina ämnen och att de tar så okonventionella initiativ som de gjort i seminarierna för fredsoch konfliktforskning. Vi har också efter måttet av vår förmåga bistått dem så att den aktiviteten kunnat utvecklas inte så dåligt. Vi anser det emellertid rimligt att den utredning som sedan drygt något år sysslar med denna fråga får bli färdig med sina överväganden innan vi tar mer definitiv ståndpunkt till finansieringsspörsmålet. Jag tror mig veta att nästa års riksdag bör kunna få ta ställning till en förbättrad och förstärkt fredsoch konfliktforskningsorganisation vid våra universitet. Vi skall se till att i avvaktan därpå den omfattning som hittills uppnåtts skall kunna vidmakthållas och eventuellt något ökas.

Herr talman! Om statsrådet Moberg vill tolka vår inställning så att vi skulle vara ense med regeringen om den förda politiken, vill jag endast erinra om vad jag sade i mitt inledningsanförande. Vi är alltså inte eniga. Jag hälsar också den decentralisera de beslutanderätten och de första stapplande stegen mot en ny programbudgetering ute på våra universitet och högskolor med tillfredsställelse. Jag tror att det den vägen finns möjligheter att åstadkomma en bättre resursanvändning mellan olika alternativ. Men jag hävdar fortfarande att lågstadieundervisningen icke fått de medel som den i och för sig skulle behöva. Eftersom jag deltog i 1965 års beslut och debatten kring det, kan jag ganska väl erinra mig resonemangen från såväl regeringens som vederbörande <statsutskotts sida. Helt uppenbart är att den väsentligt ökade tillströmningen av studenter — jag sade 40 procent fler studenter än vad vi då räknade med — tack vare den underbara institution som heter automatiken fullständigt skulle ha fått sina undervisningsresurser = tillgodosedda är ett något för starkt uttryck. Jag vill klart deklarera att jag inte alls kan dela den uppfattning som statsrådet Moberg för fram när han talar om att standarden vid universiteten är utbildningsmässigt god. Vad sedan gäller ingenjörsutbildningen i Linköping hyser jag självklart i och för sig samma förhoppning som statsrådet Moberg att vi där skall få ingenjörer av god svensk kvalitet. När vi använder uttrycket »god svensk kvalitet» är det en internationellt hög kvalitet, en toppnivå, som avses. På den nivån står nämligen de svenska tekniska högskolorna för närvarande. Men det är alldeles uppenbart att det är nödvändigt att få till stånd en förstärkning. Statsrådet Mobergs uttalande här står i bjärt kontrast till alla de sakkunnigas uppfattning; sakkunniga som deltagit i analyserna kring Linköpingsenheten. Med all respekt för statsrådet Mobergs sakkunskap litar jag dock mer på den samlade tekniska expertisen i det här sammanhanget. Jag ber om ursäkt att jag säger det, men sådan är faktiskt min uppriktiga tro. Jag anser att det vore ett allvarligt slag mot Linköpings tekniska högskola, om den i starten skulle få en tveksam bedömning. Det finns exempelvis inte något som helst skäl till att Teknologföreningen, som ju är helt opartisk, skulle så starkt uttrycka sin tveksamhet om denna inte vore befogad. Redan det förhållandet att sådana uppfattningar börjat publiceras inverkar menligt på skolans renommé. Vad slutligen beträffar professuren i nationalekonomi kunde jag inte tolka statsrådets uttalande på annat sätt än att regeringen har gjort en helomvändning. Jag tyckte mig höra att statsrådet Moberg sade att det inte är nödvändigt med denna professur i nationalekonomi för att klara utbildningen av ifrågavarande ekonomiingenjörer. Det är en helt annan deklaration än den som fanns både i förra årets och i årets proposition, där man säger att professuren behövs i och för sig men att man dess värre på grund av brist på sökande inte nu kan inrätta en sådan tjänst. Detta har alltså upprepats i statsutskottets utlåtande nr 119 förra året, och man hänvisade i stort sett till detsamma i årets statsverksproposition. Det är alltså utomordentligt angeläget att statsrådet Moberg verkligen deklarerar om denna professur skall inrättas eller om den inte skall inrättas. Den andra frågan är: Finns det kompetenta sökande eller inte? Jag skulle vilja fråga: När vi inte har ledigförklarat professuren, hur vet vi då att det inte finns några kompetenta sökande till den? Är det någon liten grupp som sitter och gör en bedömning och säger att vi har inga sökande så det är ingen idé att inrätta tjänsten. Det vore som sagt värdefullt om statsrådet ville tala om huruvida vi skall inrätta professuren eller inte.

Herr talman! Herr statsrådet måtte ha missuppfattat mig i någon mån. Jag riktade ingen kritik utan ställde mig frågande inför ett och annat, men jag är villig att tolka statsrådets ord till mig positivt. Jag är tacksam för hans deklaration att innan namnfrågan löses skall man vara klar med hur själva uppläggningen av den nya teologiska utbildningen och forskningen skall gestalta sig. Det råder ingen tvekan om att vi är överens på den punkten. Nej, det som kanske var litet mer intrikat av det jag frågade om kan formuleras så här: Är det alltså ingen skillnad mellan universitetskanslersämbetets syn på vad som skall höra till det religionsvetenskapliga området och statsrådets?

Herr talman! Utskottet har haft att behandla ett antal motioner. Det finns ett motionspar, I:500 och II: 552, som jag i någon mån vill ange motivet för. Från denna talarstol har i dag talats om den mycket starkt ökade efterfrågan på övergymnasial utbildning. Vi vet att det på 1940-talet bara var 15 000 ungdomar som hade möjlighet att få utbildning vid universitet och högskolor. Vi vet också att vi så sent som 1960/61 hade 34 715 ungdomar under sådan utbildning. För innevarande läsår beräknar man att motsvarande siffra är 112 000 —L113 000. 1972/73 förväntas antalet vara 123 000. Det sistnämnda antalet måste nog bedömas mot bakgrunden av att tidigare beräknade siffror varit betydligt lägre än de i verkligheten har visat sig bli. Jag anser att 1968 års utbildningsutredning är värdefull.

Den pågående diskussionen om vidgningen av rätten till tillträde till högre utbildning kan förväntas resultera i att nya grupper får möjligheter att idka universitetsoch högskolestudier. Därigenom torde anspråken, såvitt vi kan förstå, på universitetens kapacitet att öka mer än vi egentligen har beräknat. Den ökning i efterfrågan på högre utbildning som sålunda kan förutses nödvändiggör en fortsatt centralisering av utbildningen. Jag tror att det var ett värdefullt grepp som togs 1965 i och med det beslut som fattades att universitetsorganisationen också skulle komma att omfatta filialer till de befintliga universiteten. Sålunda finns nu universitetsfilialer i Karlstad, Linköping, Växjö och Örebro, och vi anser att det behövs ytterligare filialanläggningar i landet. Det har redan visat sig att dessa universitetsfilialer har varit till stort gagn för de orter där de är belägna, trots att de ännu inte är helt utbyggda. Filialerna påverkar givetvis ett redan konsoliderat näringsliv i gynnsam riktning, men de kan också medverka till att främja delar av näringslivet — och detta är inte minst betydelsefullt — som är mindre utvecklade. Samtidigt spelar givetvis universitetsfilialerna stor roll för de enskilda människorna på grund av närheten till utbildningsmöjligheter. Jag anser att det är angeläget att de erfarenheter som nu vunnits och som kan vinnas av filialverksamheten användes vid den fortsatta decentraliseringen av undervisningsväsendet. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om att universitetskanslersämbetet i sina anslagsäskanden för innevarande budgetår anfört att inrättandet av ytterligare filialer är en tänkbar utväg vid fortsatt expansion på undervisningsområdet. Jag har nämnt bakgrunden till det motionspar som väckts av representanter för Skaraborgs län. Hela länsrepresentationen har givit uttryck åt den meningen att det är önskvärt att även Skaraborgs län vid dessa ytterligare överväganden skulle kunna få en sådan här möjlighet till eftergymnasial utbildning. Herr talman! Detta är i korthet bakgrunden till de synpunkter som anförts i dessa motioner. Jag finner inte någon anledning att anmärka på utskottets skrivning i samband med behandlingen av motionerna. Vi har emellertid med dessa motioner nu fått ett tillfälle att för riksdag och regering men också för de centrala myndigheterna anmäla Skaraborgs läns stora intresse av att få en universitetsfilial. Vi hoppas att det vid de överväganden som senare kommer att ske angående utbyggnaden av universitetsfilialerna även skall bli möjligt att anordna eftergymnasial utbildning inom Skaraborgs län, något som vi i dag betraktar som mycket angeläget.

Herr talman! Av dem som hittills yttrat sig är det bara någon eller några som haft yrkanden att ställa. I övrigt har framförts önskemål från motionärers sida, men eftersom dessa önskemål inte i något fall tycks ha varit riktade mot utskottet eller utskottets skrivning, finner jag ingen anledning att gå in på vad som sagts i det avseendet. Jag tillåter mig, herr talman, att gå direkt på de yrkanden som förekommit under debatten. Fröken Mattson har alldeles rätt i sin åsikt att utskottets skrivning är mycket kort. Orsaken är, som fröken Mattson själv antydde, att en utredning är i gång som väntas framlägga förslag detta år — enligt statsrådet Moberg skulle nämnda förslag föreläggas nästa års riksdag. Universitetskanslersämbetet har inte heller sagt något annat än att man hemställt om samma anslag som tidigare. Att utskottet — enligt fröken Mattsons påstående — inte tagit ställning i frågan får naturligtvis också ses mot samma bakgrund:. att det föreligger en utredning i ärendet. Jag kommer alltså att yrka bifall till utskottets hemställan. Den andra frågan som medfört en reservation gäller anslaget till Nordiska afrikainstitutet. Utskottets skrivning är också där mycket kortfattad, men det bör kanske ändå erinras om att statsutskottets andra avdelning var enhällig när det gällde Kungl. Maj:ts förslag. Det var först när statsutskottet in pleno sammanträdde som ett ändringsförslag framlades som samlade fem av statsutskottets 30 ledamöter. Utskottets motivering för att icke medge något högre anslag är naturligtvis i det här fallet liksom i så många andra att utrymmet är begränsat och att man får ta hänsyn till detta. Anslaget till Afrikainstitutet har dock ökat under årens lopp. När institutet startade budgetåret 1962/63, uppgick det sammanlagda anslaget till 327 000 kronor. Om jag har räknat rätt, blir motsvarande anslag för kommande budgetår 600 000 kronor. Med vad jag sagt om detta, herr talman, kommer jag att yrka bifall till utskottets hemställan även på den punkten. I övrigt har jag ingenting att till

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Moberg för det klara besked han gav om vad vi kan förvänta oss nästa år, när 1967 års kommitté för internationell politik är färdig med sitt förslag. Jag vill offentligen framföra ett tack för den djupa förståelse för dessa frågor som statsrådet visat. För Övrigt vill jag endast framhålla att universitetskanslersämbetet dock har tillstyrkt framställningen och sagt att för budgetåret 1969/70 bör medel för denna angelägna verksamhet ställas till förfogande inom ramen för ett förstärkt anslag till särskilda åtgärder för forskarutbildning. Det förhållandet att någon begäran om sådan förstärkning av det nämnda anslaget inte gjorts 1 statsverkspropositionen har givit anledning till vår motion och till vårt specialyrkande på denna punkt.

Herr talman! Vi har här att behandla ett förslag från regeringen som kanske är ett av de mera märkliga som förekommit. Naturvetenskapliga forskningsrådet har begärt inrättande av ett par professurer, bland annat en professur i etologi. Forskningsrådets förslag har tillstyrkts av universitetskanslersämbetet. I statsverkspropositionen har dessa förslag inte tagits upp. Däremot begäres i statsverkspropositionen, efter förslag av biologisk-geografiska sektionen vid universitetet i Lund, inrättande av en professur i molekylär cytogenetik. Det egendomliga är att naturvetenskapliga forskningsrådet redan har en professur i biokemisk cytogenetik, en professur som är i stort sett likartad. Det förslag som statsverkspropositionen tar upp har inte tillstyrkts av naturvetenskapliga forskningsrådet, och ej heller av universitetskanslersämbetet, medan den professur som inte tas upp har prioriterats av de här institutionerna. Det är såvitt jag kan förstå en ytterligt märklig handling. Den är väl unik i fråga om inrättande av professurer, och i den mån förslaget bifalles hoppas jag verkligen att den kommer att förbli unik. Ett sådant handlingssätt kan man ju rimligtvis inte tänka sig att fortsätta med. Det har upplysts att den forskare som skulle vara aktuell för professuren 1 molekylär cytogenetik är en internationelit ytterst framstående forskare. Jag har ingen anledning att betvivla detta. Men vi kan också utgå ifrån att den forskare som är föreslagen till den av naturvetenskapliga forskningsrådet föreslagna professuren tillhör samma kategori. Eftersom professuren skall inrättas vid naturvetenskapliga forskningsrådet, kunde man kanske tycka att det vore rimligt att det enhälliga rådets uttalande följdes, inte minst därför att det är tillstyrkt av universitetskanslersämbetet.

Herr talman! Reservanterna finner icke skäl att godta ett sådant handlingssätt när det gäller inrättandet av en professur. Vi vill fästa riksdagens uppmärksamhet på detta ytterst märkliga handläggningssätt, och vi gör det genom att anmäla en reservation.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
Herr talman! Med anledning av herr Wallmarks starka ord känner jag mig uppkallad att ge en förklaring till förslaget om den professur, som har förts fram i statsverkspropositionen. När vi på höstarna får in förslagen från kanslersämbetet och från de olika råden står vi alltid inför den situationen att vi inte kan tillgodose alla önskemål om inrättande av professurer och andra tjänster. Det är ett evigt och mycket svårt problem att ta ställning till vilka av de föreslagna tjänsterna som regeringen skall föra vidare. Det är den kanske svåraste uppgiften i budgetberedningen att här träffa ett val. Vi har sedan länge tillämpat det systemet att vi tar emot uppvaktningar från universiteten. Jag hoppas att herr Wallmark inte har någonting emot att universiteten direkt ger sin mening till känna beträffande vilka tjänster som bör prioriteras nästkommande budgetår. Samtidigt har vi att beakta att försörjningen av högt kvalificerade personer måste garanteras i någon form. En ständig prövning måste här ske. I detta fall var situationen kort sagt att den person som av regeringen förordats få en tjänst på naturvetenskapliga forskningsrådet har en tjänst som särskild forskare i rådet. Förordnandet utgår under nästa budgetår och han kan inte få det förlängt. Dessutom gjordes två speciella uppvaktningar i hans fall, och vi blev övertygade om att det var av utomordentligt stor betydelse att den forskaren bereddes en fast anställning. Det är klart att den forskare som då slogs ut i och för sig också har gjort utomordentligt värdefulla insatser. Hans försörjningssituation är dock för närvarande mindre prekär. Han har en arvodeslaboratur vid naturvetenskapliga forskningsrådet. Det förhållandet att vi har flyttat över tjänsten från universitetet till forskningsrådet är heller inte något unikt. Det har vi gjort vid flera tillfällen. Bland annat föreligger för nästa år ett motsvarande fall, där en professur i demografi placeras på rådet. Vi anser nämligen så väl den nu aktuella som demografiprofessuren vara specifika forskarprofessurer. Motsvarande situation har förelegat tidigare.